Herr talman! Det är intressant att höra att Socialdemokraterna inte vill höja skadestånden. Ni säger att det inte skall vara någon sanktion. Ni kanske tycker att man skall ge betalt i stället. Man börjar nästan undra, eftersom ni över huvud taget inte har någon förståelse för rättssäkerhetsargumentet.

Herr talman! I nu föreliggande betänkande från arbetsmarknadsutskottet behandlas arbetslivsfrågor. Vi är vana numera i denna kammare och i vårt land i övrigt att dagligen höra hur man drar ned på olika saker och försämrar välfärden. Neddragningarna har nu också börjat drabba det område som behandlas under arbetslivsfrågor, dvs. arbetsmiljö, arbetsskyddslagstiftning osv. Vi socialdemokrater har en helt annan syn här. Vi menar att i stället för att dra ned på allting och försämra arbetsmiljön måste vi se till att arbetsmiljön blir bättre. Vi måste ha en offensiv för ett bättre arbete, ett arbetets förnyelse, det vi socialdemokrater kallar för det goda arbetet. Alla de utredningar som har förekommit under senare tid har påpekat att just arbetsorganisationen, hur man organiserar själva jobbet ute på arbetsplatserna, är det väsentliga för om människor skall drabbas av det vi nu har de största problemen med, nämligen belastningsskador och liknande. I vårt land är arbetsmiljöarbetet uppbyggt på ett mycket bra sätt. Runt om i världen avundas man den organisation som vi har. Den bygger på att alla deltar i arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna, såväl arbetsgivare och deras representanter som samtliga anställda. Det är varje anställds egen skyldighet att se till att arbetsmiljöarbetet hålls uppe. För att hjälpa till med detta har vi en skyddsombudsorganisation, med skyddsombud och skyddskommittéer samt regionala skyddsombud. När det blir för jobbigt för skyddskommittéerna har man möjlighet att utnyttja företagshälsovården, som är en utmärkt resurs i arbetsmiljöarbetet. Alla skall vara arbetsmiljömedvetna i det svenska arbetsmiljöarbetet. Detta förutsätter en rejäl utbildning av de berörda personerna. Fackföreningsrörelsen har i alla år lagt ner mycket pengar på utbildning av skyddsombud för det goda arbetet. Nu vill man dra ned också på detta enligt propositionen. I kompletteringspropositionen sägs att man skall lyfta över pengar från arbetarskyddsavgiften för att förstärka statens inkomstsida. I propositionen sägs vidare att arbetslivsfonden skall tappas på 2 miljarder kronor som behövs bättre på annat håll. Men arbetslivsfonden kom ju till för att utöver de sedvanliga anslagen bidra till att man skall kunna åstadkomma en bättre arbetsmiljö i vårt arbetsliv. Herr talman! I reservation 1 tar vi upp arbetsorganisationens betydelse och det arbetsinnehåll som måste finnas ute på arbetsplatserna. Både kompetensutredningen och produktivitetsdelegationen har påpekat att dessa två saker, arbetsorganisationen och arbetsinnehållet, utgör det allra viktigaste om vi skall kunna få en bättre produktivitet ute i verksamheterna. Kompetensens utveckling är av allra stösta betydelse. Parterna har här naturligtvis ett stort ansvar, men vi socialdemokrater menar att staten som arbetsgivare måste ta ett större och längre gående ansvar för att stimulera förändringsarbetet. Vi menar att staten som arbetsgivare skall se till att både arbetsorganisationen och annat inom arbetslivet förbättras ute på arbetsplatserna. Vi vill att ett nationellt råd skall tillsättas för att utarbeta det goda arbetet och se till att vi får en bättre situation på arbetsplatserna. Vi tycker också att de personalekonomiska redovisningarna är betydelsefulla. Det är viktigt för arbetsmiljöarbetet att kostnaderna för den enskilde arbetsgivaren, som uppstår på grund av dåliga arbetsmiljöer, dokumenteras på ett bra sätt. Då kan vi åtgärda de dåliga arbetsmiljöerna på ett bättre sätt än tidigare. Det skall vara lagstiftat att det skall finnas personalekonomiska redovisningar. I reservation 3 tar vi upp kanske den viktigaste av alla dessa frågor. Nu föreslås att det statliga stödet till företagshälsovården skall bort. När vi byggde upp företagshälsovården sade vi, att om vi skall kunna göra det på ett smidigt sätt och inte avlöva annan sjukvård, måste vi bygga upp den successivt och stegvis. Därför blev det inget obligatorium. Vi har nu nått 80-procentig täckning inom företagshälsovården. Nu vill man ta bort det statliga stödet till företagshälsovården. Många är oroliga för att detta kommer att innebära att arbetsgivaren tar bort resurser från företagshälsovården och på ett markant sätt försämrar arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. Företagshälsovården har till uppgift att förebygga skador och sjukdomar och hjälpa till med rehabiliteringen. Vi beslöt för ett litet tag sedan i denna kammare att arbetsgivaren redan efter fyra veckor är skyldig att sätta upp rehabiliteringsprognoser för arbetsskadade. Detta blir omöjligt om inte företagshälsovården kan hjälpa till. Vi går med på att statsbidraget till företagshälsovården avvecklas under förutsättning att riksdagen beslutar om ett obligatorium för företagshälsovården. Regeringen föreslår att de skall avvecklas. De har gått till utbildning av anställda i mycket viktiga frågor. Det arbete som nu pågår med arbetsorganisation och annat och de förändringar som nu genomförs inom arbetsrättsområdet gör att utbildningsbehovet kommer att bli ännu större. MBL-medlen behövs bättre nu än någonsin. Mycket av MBL-medlen har gått till att se hur vi skall kunna förnya arbetslivet. De har gått till arbetet med jämställdhet som vi i vårt land har kommit ganska långt med. Vi behöver arbeta vidare på det området. Det finns ingen anledning att nu låta det arbetet avta. I reservation 5 yrkar vi avslag på förslaget om att avveckla MBL-medlen. I reservation 6 tar vi upp finansiering av arbetarskyddsverket och arbetsmiljöinstitutet. Vi kan inte tillstyrka det förslag som nu ligger om finansieringen av både arbetarskyddsverket och arbetsmiljöinstitutet. Vi yrkar avslag på förslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Arbetsmiljön är en grundläggande miljöfråga. Problem i de yttre miljön har samband med problem i arbetsmiljön. Därför kommer arbetsmiljöförbättrande åtgärder också att positivt bidra till en bättre miljö i stort. De anställda och deras organisationer har god kännedom om råvarors och processers miljöpåverkan när det gäller arbetsmiljön och den yttre miljön. Därför är det allvarligt att arbetsmiljöproblemen och därmed följande arbetsskador och sjukdomar inte åtgärdas. Under 1980-talet har det s.k. ohälsotalet -- dvs. det genomsnittliga antalet dagar per försäkrad som ersatts med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller förtidspensionering/sjukbidrag -- ökat kraftigt. Kvinnorna står för två tredjedelar av den ökade sjukfrånvaron under 80-talet. Skillnaderna mellan kvinnor och män vad gäller ohälsotalet har ökat. Det finns troligtvis ett samband med att det också är kvinnorna som svarar för den största delen av arbetskraftsökningen. År 1990 bröts trenden med det ökande ohälsotalet. Det är emellertid omöjligt att dra entydiga slutsatser av ett enstaka års minskning. Man måste hålla i minnet att statistiken baserar sig på anmälningar som skall ligga till grund för ekonomiska ersättningar till enskilda människor. Förändringar sker i människornas sätt att anmäla till myndigheterna, och villkoren för ersättningarna förändras ständigt. Dessutom har konjunkturläget med stor sannolikhet betydelse för sjuktalet. Det finns undersökningar som pekar mot att det höga tempo som pressades fram under den överhettade högkonjunkturen ledde till ökad sjukdom. Sett över 1980-talet som helhet kan man konstatera att sjuktalet ökar, liksom arbetsskadorna och förtidspensioneringarna. Både sjuktalet -- antalet anmälda sjukdagar till försäkringskassan -- och antalet arbetssjukdomar har ökat mer bland kvinnor än bland män. Kostnaderna för dessa upskattas, förutom produktionsbortfallet, till drygt 60 miljarder kronor per år. Därutöver betalar samhället 3 miljarder per år till förbättringar av arbetsmiljön. Antalet förtidspensionärer har ökat under hela 1980-talet och utgör i dag ca 350 000 människor. arbetsskador anmäls varje år. Därtill kommer de mänskliga kostnaderna som inte kan beräknas, men som är oerhört stora. Dödligheten bland människor som slagits ut ur arbetslivet är tre fyra gånger högre än i andra motsvarande grupper. Största delen av de sjukdomar och skador som förorsakar sjukskrivningar kan hänföras till arbetsmiljön. Hälsan är också en klassfråga. LO-grupperna får i större utsträckning än andra arbetssjukdomar. De vårdas längre på sjukhus och de förtidspensioneras mest. Gårdagens arbetsmiljörisker i form av bristande skyddsanordningar med risk för fysiska skador i jobbet finns delvis kvar. Samtidigt har andra och nya risker uppstått. Stress, belastningsskador och psykosociala faktorer blir allt påtagligare sjukdomsorsaker. En kraftig ökning av antalet anmälda arbetsskador av psykosocial typ har uppstått under 1980-talet. Stressframkallade sjukdomar, exempelvis i form av hjärt-kärlsjukdomar, är långt vanligare inom arbetarklassen än bland tjänstemän och företagare. Dessa klassbundna skillnader i hälsotillstånd har ökat under 1970 och 1980-talen. Nya typer av miljörisker drabbar stora grupper. Dålig inomhusventilation i bl.a. kontors och industribyggnader gör att bakterier och mögel framkallar allergier. Oregelbundna arbetstider och skiftarbete sliter hårdare på människor än arbete under dagtid. Av hälsoskäl skulle därför en daglig arbetstidsförkortning vara ett bra verktyg mot utslitning av arbetskraften. Det är uppenbart att ackordsarbete ökar risken för förslitningar och arbetsskador. Men även inom den offentliga sektorn skapar bristen på tid ökad risk för belastningsskador. I dag löser många kvinnor problemen med dålig arbetsmiljö genom att jobba deltid. De tar själva ansvaret för något som borde vara samhällets sak. För att komma till rätta med dessa problem skulle, som vi ser det från Vänsterpartiets sida, en ökad möjlighet för skyddsombuden att ingripa behövas både när det gäller miljölagstiftning och miljöåtgärder. Men detta förbiser man i utskottets betänkande. En annan fråga som tas upp i detta betänkande är minskade resurser till arbetsmiljöinstitutet. Ytterligare en sak som man tar upp är arbetslivscentrum. Vi har fått vår motion avstyrkt med en motivering som jag anser vara konstigt uttryckt i utskottets betänkande. Man skriver så här på s. 18: ''Utskottet anser att det inte finns skäl för riksdagen att på grund av den nu föreliggande motionen riva upp sitt tidigare beslut och avstyrker motion A226.'' Branting och Erik Holmkvist. De angav i ett särskilt yttrande: Vi vill dock understryka vikten av att den kompetens och det kunnande i fråga om kvinnoforskning som har byggts upp i arbetslivscentrum tas till vara vid en kommande omorganisation. Man gjorde en omorganisation av arbetslivscentrum. Verksamheten minskades från sju heltidsforskare till tre, och informationstjänsten togs bort helt. Man rev upp ett tidigare fattat riksdagsbeslut utan att någon över huvud taget gjorde någonting. När vi motionerar i detta ärende får vi motionen avstyrkt med motiveringen att man inte river upp beslut. Man kan fråga sig om det inte finns något behov av den kvinnoforskning som bedrivs vid arbetslivscentrum. Som jag ser det har de gjort ett bra arbete och det har varit en väl fungerande enhet. Detta slår man nu sönder. I den motion som vi har avgett föreslår vi en omorganisation. Vi har också föreslagit att man skall lägga ned arbetslivscentrum när det aktuella beslutet rivs upp och i stället omorganiserar till ett rent kvinnoforskningsinstitut. Detta förslag har avstyrkts med en formulering som omfattar två och en halv rad. Jag ser det som mycket bekymmersamt att man inte gör något åt detta. Det skulle vara roligt att veta hur utskottets företrädare motiverar sitt avslagsyrkande. Med detta, herr talman, yrkar jag givetvis bifall till den meningsyttring som jag har fogat till detta betänkande vad avser mom. 3, 10 och 22.

Herr talman! Kammaren har i dag att ta ställning till arbetsmarknadsutskottets betänkande AU12, där ämnesområdet är arbetslivsfrågor. Dokumentet som ligger till grund för betänkandet är dels budgetpropositionen och en lång rad motioner med anledning av denna, dels proposition Budgetpropositionen tar i detta avsnitt i en översikt upp ett antal aktuella arbetslivsfrågor och ger regeringens syn på dessa. På samma sätt tar man upp mål och inriktning av arbetslivspolitiken under nästa budgetår. Vi har i utskottet konstaterat att det i väsentliga avseenden råder en samsyn om samspelet mellan å ena sidan arbetets innehåll, om kompetensutveckling för arbetstagare och om arbetsorganisationen, och å andra sidan produktivitetsutveckling och därmed näringslivets och företagens konkurrenskraft. Om dessa förhållanden råder en, som jag nämnde, betydande samsyn. Det är när vi börjar granska metoderna för att påverka utvecklingen i en önskvärd färdriktning som avsevärda skillnader blir synliga. Jag skall inte närmare gå in på detta, utan nöja mig med att konstatera att med den s.k. svenska modellen har också arbetsmarknadens parter härvidlag fortfarande ett stort ansvar. Herr talman! Arbetsmiljön är ett område där stora förbättringar har åstadkommits under de senaste åren. Men mycket finns fortfarande ogjort. Arbetslivsfonden spelar här en central roll. Av fondens verksamhet under 1991 var de flesta projekt som fonden stöttade och gav bidrag till inom området arbetsorganisation. Det gällde bl.a. förändring av produktionsuppläggning. Det var nya modeller för arbetsrotation och det var naturligtvis många olika program för kompetensutveckling. För dem som är med i ett program möjliggörs oftast ett ökat ansvarstagande för den produktion man är involverad i. När man tar på sig ett större ansvar, ger det ett ökat inflytande över den egna arbetssituationen. I början av veckan hade jag tillfälle att följa några föreläsningar i en konferens med anledning av att arbetsmiljöfonden firade sin 20-åriga tillvaro. Inbjudna var också representanter för våra nordiska grannländers motsvarigheter. Det konstaterades enhälligt att det ofta var små investeringar inom något arbetsmiljöns område som gav stora förbättringar med snabb återbetalning av den gjorda investeringen. Och det är ju inte enbart företaget som gör vinster. Nej, förstahandsmålet är att människan/arbetstagaren gör hälsomässiga och trivselmässiga vinster, som direkt avspeglar sig i en ökande produktion och så gott som alltid i en minskad sjukfrånvaro. Under konferensen konstaterades vidare att det som i allmänhet bromsar utvecklingen på arbetsmiljöområdet inte är viljan att förbättra, utan det är kunskapen om hur och vad som skall och bör göras. Det som behövs är alltså både grundforskning och tillämpad forskning inom detta område. Våren 1991 beslutade riksdagen om ändringar i arbetsmiljölagen. Dessa har nu trätt i kraft, och de betyder bl.a. att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering har ökat. Detta medför att betydelsen av samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare i det lokala arbetet med arbetsmiljön lyfts fram och förstärkts. Det är bra. Herr talman! Regeringen föreslår i budgetpropositionen att de generella statsbidragen till företagshälsovården dras in fr.o.m. årsskiftet 1992/93. Storleken på bidraget var under 1991 i runda tal en miljard kronor. När företagshälsovården under 60-talet växte fram och började byggas ut fanns inte det system av vårdcentraler att tillgå som vi har i dagens samhälle. Det medförde att företagshälsovården kom att syssla med uppgifter som i dag utförs och skall utföras av vårdcentralerna inom vad som kallas primärvården. Såvitt jag har förstått var företagshälsovården ursprungligen menad och tänkt som en i huvudsak förebyggande hälsovård. Den var väl också tänkt att i ett intimt samarbete med arbetarskydd och yrkesinspektion söka minimera skaderiskerna på arbetsplatserna. I en intressant artikelserie granskar tidskriften Arbetsmiljö hur, som de säger, ''Arbetsmiljösveriges pengar flödar''. Man visar hur svårt det är att analysera användningen av de mycket stora resurser som just företagshälsovården fått tillgång till. Det rör sig om i storleksordningen 3 miljarder per år, varav, som jag nämnde, statsbidraget var ca en tredjedel. Det är ca 10 000 personer som jobbar inom Företagshälsan och som så att säga förbrukar dessa pengar. Jag skall inte orda mer om företagshälsovården, utan konstaterar att det är en majoritetsuppfattning i utskottet att statsbidraget skall dras in. Herr talman! Utskottets majoritet avstyrker motioner från såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet, där det reses krav på en lagfäst skyldighet för alla företagare att tillhandahålla företagshälsovård för sina arbetstagare. Vi konstaterar att de argument mot en sådan lagfäst skyldighet som fanns för ett år sedan, och då anfördes av den dåvarande arbetsmarknadsministern som grund för avslag på en sådan skyldighet, också finns i dag. Herr talman! När MBL-lagarna infördes den 1 januari 1977, beslutades det om medel för utbildning och information om de nya lagarna. Det var efter min mening helt korrekt i den då nya situation som facket stod inför. Men med förändring av argumenten för nya pengar år efter år är det betydande belopp som härigenom stöttat facklig verksamhet. Riksrevisionsverket har på den förra regeringens uppdrag granskat hur dessa medel har använts. I granskningen, som gjordes 1990, konstateras att det funnits, som man säger, endast en svag anknytning till MBL i den utbildning och information som förmedlats. Regeringen föreslår därför att MBL-medlen avvecklas. För budgetåret 1992/93 föreslås likväl 75 miljoner som en sista anvisning. Därefter är det slut. Utskottets majoritet ansluter sig till regeringens uppfattning. Min personliga reflektion är att med så stora bidrag under så lång tid borde facken vara fullärda, i varje fall tämligen fullärda. Och det bör de nog anses vara, eftersom de lyckats få behålla bidragen under så lång tid. Herr talman! Jag skall inte gå in på fler enskildheter utan nöjer mig med det jag tagit upp av detaljerna i utskottets betänkande. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga de 22 upptagna momenten.

Herr talman! När regeringen i kompletteringspropositionen föreslår att två miljarder skall tas ur arbetslivsfonden, bygger det på bedömningen att pengarna för närvarande kan användas på ett bättre sätt. När det gäller företagshälsovården är det ändå så, Kjell Nilsson, att under uppbyggnadsskedet gick bra mycket av resurserna just till att agera vårdcentral. Jag vet det av erfarenhet. Det blev redan där, som jag upplever det, en snedvridning. När vårdcentralerna så småningom kom till i landstingens och i primärvårdens regi, var det litet svårt att backa. Det är ett faktum, Kjell Nilsson, att kostnaden per besök inom företagshälsovården är ganska hög. Det rör sig om mellan 1 000 och 2 000 kr. per besök. Visserligen är det föreslaget att det generella statsbidraget till företagshälsovården skall försvinna, men vad jag inte nämnde i mitt huvudanförande var att det också är sagt i budgetpropositionen att man skall titta på företagshälsovårdens framtida organisation. Jag vill se vad det innebär innan jag går längre i mitt svar.

Herr talman! Jag är tacksam för det mycket fina betyg som Kjell Nilsson indirekt ger oss i det nuvarande regeringsunderlaget, att vi på litet mer än ett halvår skulle ha lyckats skapa ett så stort budgetunderskott. Nej, Kjell Nilsson, det är inte hela sanningen, utan vad vi gör är att rätta till en del skevheter som fanns före regeringsskiftet. Så vi behöver pengarna från arbetsmiljöfonden. Litet grand självkritik på den punkten kanske inte vore så obefogad. När det gäller företagshälsovården tycker jag nog inte att det är så felaktigt att man slimmar en organisation som uppenbarligen tycks ha litet för mycket pengar att röra sig med. Jag stämmer in i regeringens förslag. Vi tar bort en miljard och sätter i gång att kika på hur verksamheten skall se ut framöver.

Herr talman! Då skall jag tala om för Harald Bergström att forsknings och informationsenheten var en grundpelare i arbetsmiljöarbetet. När man bryter sönder den verksamheten, spelar det ingen roll om man sedan inrättar en professur. Man har ju ändå minskat det antal forskare som riksdagen tidigare har sagt skall finnas. Man kommer också att ta bort informationstjänsten, och även det strider mot riksdagens beslut förra året.

Herr talman! Klockan börjar bli mycket, och jag tror att många längtar hem, så jag skall inte bli så långrandig. Häromdagen kom nya dystra arbetslöshetssiffror. Över 200 000 personer är nu öppet arbetslösa och 170 000 är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För alla dem känns det kanske som en lyxdebatt att då diskutera förbättringar i arbetslivet för dem som faktiskt har ett jobb. Jag kan förstå det, men samtidigt skall vi komma ihåg två saker: De allra flesta människor i Sverige har trots allt ett jobb att gå till. Och de övriga skall ha det. Därför får arbetet med att förbättra villkoren i arbetslivet inte tappa tempo. Och under nuvarande lågkonjunktur är tillfället kanske alldeles extra väl valt att investera i arbetsmiljöförbättringar och organisationsförändringar ute på arbetsplatserna. Under 80-talet har, som vi redan hört, tiden för frånvaro på grund av sjukdom, arbetsskador, förtidspension eller sjukbidrag ökat kraftigt. Alldeles speciellt har ohälsotalen för kvinnor ökat. Detta har säkert till viss del sin grund i ändrade villkor för ersättning och ökad benägenhet att anmäla skador. Men den stora ökningen består av arbetssjukdomar, beroende av belastningsskador, hos kvinnor. Det visar klart och tydligt att situationen på arbetsplatserna, framför allt för kvinnor, inte är som den skall vara. Bakom de höga frånvarosiffrorna finns ett stort personligt lidande för den som drabbas. Den utslagning som bristfälliga arbetsmiljöer ger innebär ofta isolering för den enskilde och svårighet att fungera även i andra roller, förutom det rent fysiska lidandet. Att åstadkomma bättre arbetsmiljöer är därför nödvändigt för ett bra personligt liv för människor. En bättre arbetsmiljö är också nödvändig för att på sikt öka arbetsutbudet. Skall fler komma ut i arbetslivet och fungera bra, krävs att både den fysiska arbetsmiljön, arbetsorganisationen och omgivningen är anpassade till människorna. Bättre arbetsmiljö är också nödvändig för livskraftiga företag och väl fungerande, kostnadseffektiv offentig sektor. Hög personalomsättning, stor frånvaro och otrivsel ger självklart sämre arbetsresultat. Nu pågår en omdaning i grunden av arbetslivet i och med att både företag och den offentliga sektorn befinner sig i vad man skulle kunna kalla för en decentraliseringsprocess. Beslutsfattandet förs ut till små enheter. De arbetar ofta under eget budgetansvar eller i ännu mer självständiga former. Allt oftare fattas de reella besluten på mer informell grund och i mer informella former än tidigare. Ur arbetsmiljösynvinkel är detta på många sätt bra. Ju närmare besluten ligger verksamheten, desto större möjligheter finns att hitta flexibla och personligt anpassade lösningar. Ledorden i arbetsmiljöpolitiken för 90-talet måste vara decentralisering och arbetsgivaransvar. Kostnaderna för dåliga arbetsmiljöer har tidigare i allt för liten grad drabbat arbetsgivaren direkt. Ansvaret för och konsekvenserna av dåliga arbetsmiljöer skall finnas lokalt. Det gäller även ansvaret för och möjligheterna till förbättring. Det nya sjuklönesystemet och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är därför bra steg i rätt riktning. Det återstår att se om det är tillräckligt. Det har ju bara gällt i några månader. Men det är ett steg i rätt riktning. Det är kvinnorna som står för den stora ökningen av ohälsotalen och den stora ökningen av arbetssjukdomar bland arbetsskadorna. Beror det på att kvinnor är bräckligare eller kanske gnälligare? Jag tror knappast det. Det beror på att kvinnorna till mycket stor del finns i jobb med ensidiga och slitsamma moment i hierarkiska organisationer. När nu landstingens och kommunernas, och i många fall företagens, patriarkaliska strukturer bryts ner, finns det stora möjligheter till förbättringar av miljö och organisation. Därför är det extra viktigt att se vad sjuklönereformen och arbetsgivarnas utökade miljö och rehabiliteringsansvar får för konsekvenser för arbetsmiljön och organisationen när det gäller kvinnojobben inom t.ex. industri, handel, kontor, vård och omsorg. Sjuklönereformen får inte bara innebära en ökad press på kvinnorna att gå till jobbet oavsett hur man känner sig. Det måste leda till att orsakerna till frånvaron undanröjs. Den här frågan kommer att behandlas i ett senare betänkande från arbetsmarknadsutskottet, men jag vill ändå passa på att trycka på den oerhörda vikten av att förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen inom de s.k. kvinnoyrkena. Kvinnorna är trots allt inte en liten minoritet på arbetsmarknaden. I Stockholms län är det t.o.m. just nu fler kvinnor än män som är ute och arbetar. Herr talman! Utöver sjuklönesystemet och utöver ett utökat ansvar enligt lag vore det bra att synliggöra kostnader och intäkter när det gäller arbetsmiljöförhållanden och arbetsorganisation. Det finns redan många som på försök gör personalekonomiska bokslut. De kan ge en viktig information som inte syns annars. De kan också vara bra som beslutsunderlag. En arbetsgrupp har arbetat med förslag kring detta på den förra regeringens uppdrag. Förslaget har även remissbehandlats. Regeringen har nyligen beslutat att gå vidare genom att sätta ihop den här frågan med hela översynen av redovisningslagstiftningen. Jag tycker att det är vettigt. Men det får inte ta för lång tid eller hamna i skymundan. Som jag tidigare nämnde kan lågkonjunkturen vara ett bra tillfälle för företag och offentlig sektor att genomföra investeringar och förbättringar i arbetsmiljö och organisation. Det kan ge fler arbetstillfällen som så väl behövs. Dessutom har man kanske något bättre om tid att ägna sig åt dessa frågor. Här fyller arbetslivsfonden en viktig uppgift. Bidragen och stödet måste nå kvinnorna på arbetsmarknaden, och det måste nå de riktigt små företagen. I de små företagen är kunskaperna om dessa frågor ofta mindre av naturliga skäl. Var och en måste ju vara mer av en allkonstnär än en specialist. Både arbetsmarknadsministern och utskottet trycker på vikten av att arbetslivsfonden gör särskilda insatser för de mindre företagen. När det gäller kvinnornas arbetsmiljö vet vi redan att de är arbetssjukdomar, ofta beroende på belastning, som är det stora problemet. Förbättringarna borde därför inriktas på det. När jag hade kommit så här långt när jag satt och knackade ner mitt anförande hade jag ganska ont i ryggen. Hur många av oss här i kammaren har inte gått och lagt oss med värk i både nacke och axlar efter att ha suttit framför dataterminalen och skrivit anföranden eller motioner. Detta är vardagen varje dag för kontorister, sekreterare, kamrerare, lönehanterare m.fl. kvinnor på kontor. Det kan ändras med en bättre arbetsorganisation och kanske litet nya möbler och något hjälpmedel. Det är ofta mer kunskap än pengar som krävs. Arbetslivsfonden kan hjälpa till med detta. Det här fungerar olika på olika håll. Jag vill inte utdela några bannor eller pekpinnar, men jag tycker att det är viktigt att de som hittills inte har arbetat med detta sätter i gång och gör det. Herr talman!

Fru talman! Det sägs att man aldrig behövde göra om dagordningen i regionplanenämnden från 60 talet och fram till slutet av 80-talet, därför att det var samma ärenden som var uppe. Det handlade om en trafikled över Mälaröarna, om Roslagsbana eller tunnelbana till Täby. Det här var exempel på låsningar i trafikplaneringen som under många år förstört möjligheterna för Stockholmsregionen att få en vettig trafikförsörjning. Detta har drabbat Stockholmsregionens invånare både miljömässigt och när det gäller möjligheterna att ta sig fram såväl kollektivt som med egen bil. Men när centralt placerade rikspolitiker och framför allt politiker i landstinget och regionplanenämnden har pratat och pratat har bilarna fortsatt att köra. Detta har inneburit försämringar för miljön liksom igenkorkningar i infarterna. Nyttotrafiken har inte kunnat ta sig fram. Det var meningen att Dennisförhandlingarna skulle lösa upp det här. Vi tyckte att det innebar en möjlighet att bryta upp de cementerade åsikter som varit så förödande under många år. Alla fick ge med sig litet grand, men helheten var viktig. Det var inte heller oväsentligt att vi i fråga om regionen också fick en garanti att vi skulle få statliga medel för att förbättra både kollektivtrafiken och vägtrafiklederna. Därför tycker jag att det är mycket bra att kommunikationsministern klargör att det är helheten som är viktig. Jag är mycket nöjd med att det uttrycks så klart i interpellationssvaret. Men staten har också ett ansvar för att Dennisuppgörelsen skall bli verklighet. Därför tycker jag att det är litet synd att kommunikationsdepartementet säger att man inte tänker ta några initiativ för att trycka på. Jag är medveten om att förhandlingarna just nu är inne i ett mycket känsligt läge. Det är bara några veckor kvar till deadline, tidsgränsen, och det vore förödande om hela projektet skulle skjutas i sank. När det gäller Mälarbaneprojektet tog kommunikationsministern ett initiativ och stoppade klockan. Jag menar att även det här projektet är ett riksintresse, så att staten måste ta sitt ansvar och verkligen trycka på. Varför inte stoppa klockan, så att förhandlingarna kan slutföras? Jag tycker att borgerligheten i kanslihuset nu får ta borgerligheten i landstinget i handen och leda in den på det rätta spåret och också ta ansvar för bompengar eller vad det nu kommer att bli fråga om för avgifter. Trots det som Christina Linderholm sade tål inte Stockholmsregionens invånare som helhet mer förhalning av trafiklösningarna. Detta får inte bli något slags nytt uppskjutande som när det gällde Kungshatt och Roslagsbanan. Vi behöver hela Dennispaketet, och jag tycker att det vore oerhört tragiskt om de olika partiernas egetintresse skulle få styra. Från arbetsmarknadssynpunkt är det ju också viktigt att arbetet kommer i gång nu när vi har en lågkonjunktur -- i rimlig tid innan högkonjunkturen kommer tillbaka och de högre priserna gör att det blir dyrare. Vi vet att tunnelkostnaderna kommer att skjuta i höjden. Det fattas fortfarande mycket pengar, men låt oss inte förvärra situationen ännu mer. Jag vädjar till kommunikationsministern: Stoppa klockan och stöt på förhandlarna, så att det verkligen blir en slutgiltig uppgörelse.

Fru talman! Först vill jag vända mig till Johan Lönnroth. Jag delar inte uppfattningen att Stockholmsproblemen diskuteras så överdrivet mycket i denna kammare. Däremot skulle man kunna se hur mycket Stockholm diskuteras jämfört med landsorten i förhållande till invånarantal på olika ställen. Men detta hör inte till denna debatt. Ines Uusmann sade att lederna är av riksintresse. Jag vill hävda att Stockholmsregionens miljö, kulturarv och kulturskatter också är av riksintresse. Det är därför som jag tycker att det är så angeläget att man just diskuterar mijöfaktorerna. Min och Centerns uppfattning överensstämmer inte med den redovisning som har gjorts av dem som är förespråkare för lederna, att miljöeffekterna blir positiva. Det finns även andra utredningar, och det borde finnas skäl att ta del även av de övriga utredningar som har gjorts framför allt om Österoch Västerlederna för att man skall få en objektiv bedömning, så att man kan väga samman alla åsikter och inte bara åsikterna från dem som har varit förespråkare för lederna. Statsrådet säger att ökningen av kollektivtrafiken skulle bli ungefär 5 procentenheter i och med detta totala utbyggnadsalterntiv med både leder och kollektivtrafik. Men det finns även beräkningar som visar att biltrafiken kommer att öka med 15 procentenheter i och med de utbyggnader av biltrafikleder som skall göras. Ingenstans i världen har man kunnat redovisa en minskning totalt sett av biltrafiken genom att bygga nya trafikleder. Trafikmängden ökar regelmässigt. Det finns ingen anledning att tro att det skulle bli på något annat sätt just här i Stockholmsregionen. Miljön tål inte en ökning. Jag delar helt Eva Zetterbergs uppfattning att miljön inte tål mer biltrafik, oavsett om den går under eller över jord. Slutligen vill jag säga något om bilavgifterna. Hur i all sin dar skall man lösa denna fråga, när ett av partierna som har varit med om uppgörelsen envist hävdar att det inte får bli några avgifter på befintliga vägar. Såvitt jag förstår är Stockholms innerstad full av befintliga vägar där man alltså inte skulle ta ut någon bilavgift. Hur tänker kommunikationsministern lösa det problemet?
Fru talman! Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att förhandlingar skall ske under en viss press. Det brukar bli bättre resultat då. Men pressen får inte bli så stor att andra aspekter, innebärande att vi struntar i alltihopa därför att det blir alltför besvärligt, tar överhand. Jag tror därför att det vore bra om kommunikationsministern kunde förklara sin avsikt genom att tala om att det är oerhört viktigt att vi får till stånd den här uppgörelsen. Jag menar inte att kommunikationsministern i dag skall säga att vi nu stoppar klockan. Vad jag efterlyser är en aviktsförklaring med beskedet att det här även från statens synpunkt är viktigt. Dessa saker är viktiga för hela landet. Naturligtvis handlar det också väldigt mycket om miljön. Hela Stockholmsområdet är faktiskt av riksintresse, eftersom det är en huvudstadsregion. Dessutom handlar det om gammal kulturbygd. När det gäller miljöaspekterna är det ett faktum att ett av partierna, Moderata samlingspartiet, säger att det inte skall vara bilavgifter på befintliga vägar. På något vis är det allmänt accepterat som det slutgiltiga avgörandet. Men såvitt jag förstår har det sagts att man får återkomma till Länsförbundet om det skulle bli andra förhandlingsresultat. Det betyder att inte ens Moderaterna har absolut slutna mandat. Men det är naturligtvis något som de får svara för. Vad som behövs här är en helhetssyn. Jag tror faktiskt att samtliga partier som ingår i den här uppgörelsen -- dvs. Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna -- är helt medvetna om det. Centerpartiet har mält sig ur den här diskussionen. Bl.a. har man sagt att det över huvud taget inte skall vara någon tillväxt vad gäller arbetsplatser på Södertörn och i den delen av Storstockholm. Jag tycker att det är märkligt, med tanke på att man i andra sammanhang hävdar inomregionala aspekter -- dvs. att vi skall ha en regional fördelning inom Stockholms län, en rättvis fördelning mellan t.ex. sydvästra och nordöstra delarna. Inte minst varutransporterna behöver vi också ta hänsyn till. Det är ju inte bara människor som åker, utan det är också oerhört många varor som forslas i den här regionen.
Fru talman! Eva Zetterberg tycker att underlaget för uppgörelsen är svagt. Hon hänvisar till olika uttalanden som olika politiker har gjort. Jag vill bara ännu en gång konstatera att här pågår faktiskt en förhandling. Om de olika uttalandena kan man ha olika uppfattning. Slutsatsen är att det pågår en förhandling. Mörkret är alltid som djupast strax före gryningen. Jag tror alltså att det finns anledning att ha gott hopp om att vi skall kunna åstadkomma en positiv lösning, innebärande att såväl regionen som staten kan komma i gång med sina åtaganden så fort som det någonsin är möjligt. Miljöeffekterna tar Eva Zetterberg upp igen. Hon tror inte på det som sägs här. Jag vill upprepa att jag har redovisat hur just helheten så att säga slår och vilken positiv miljöeffekt detta får för situationen i det aktuella området. Christina Linderholm säger att Stockholmsregionens miljö är av riksintresse, och det är alldeles rätt. Det är ju därför som det krävs en samlad lösning. Det är också därför som vi måste slå vakt om helheten. Vi får inte börja bryta ner det hela, så att parterna gräver ner sig i de gamla skyttegravarna. Ines Uusmann beskrev den saken i sitt första inlägg. Partitaktiskt kan den situationen vara intressant för vissa partier -- det inser jag -- men som motiv är det inte tillräckligt för att man skall ansluta sig. Det krävs alltså att vi står raka och utnyttjar den majoritet som faktiskt finns och att vi med kraft genomför det här projektet. Detta är helt nödvändigt. Vidare säger Christina Linderholm att det inte finns något exempel på att trafiken inte expanderar i takt med utbyggnaden av vägsystemet. Det är mycket möjligt att det är så. Men Dennisöverenskommelsen är ganska unik. Om man bryter ner siffrorna när det gäller de totala investeringarna, finner man för det första att det mera gäller kollektivtrafiken än vägarna. För det andra sker vägutbyggnaden inte helt utan villkor. Enligt den här överenskommelsen skall det ju vara avgifter på de aktuella vägarna för att begränsa trafiken. Jag tror att Christina Linderholm har all anledning att försöka lämna de perspektiv som hon är inne på och i stället se till helheten. Det gäller verkligen att försöka komma in i den här gemenskapen av parter som försöker få en kraftfull satsning på helheten för att åstadkomma en bättre miljö i Ines Uusmann säger att jag borde tala om att det här är viktigt också för staten, och det gör jag mycket gärna återigen. Jag har nämligen gjort det flera gånger förut. Det här manifesteras genom att staten, riksdagen, har anslagit 5,5 miljarder kronor till de tre storstadsuppgörelserna, och då på de villkor som flera av interpellanterna här i dag vill bryta ner till ett moras av nya förhandlingssituationer som ingen av oss kan överblicka.

Fru talman! Till att börja med vill jag säga att jag tycker att Ines Uusmann har cementerat den syn på socialdemokratin som finns på många håll -- dvs. åsikten att Socialdemokraterna är ett betongparti och dessutom ett parti som ser utvecklingen i ett, skulle jag vilja säga, bakåtperspektiv i stället för att vara framsynt. Centern har inte mält sig ur diskussionen, och Centern har inte avstått från att delta i förhandlingarna. För att inte ta till överord säger jag att vi i Centern blev uppmanade att avstå från att vara med, eftersom vi inte var intresserade av vissa av trafiklederna. Vi har alltså icke sagt nej till alla trafiklederna. Vi har diskuterat Värtalänken på ett positivt sätt. Vi har diskuterat Norra länken. Vi har diskuterat Södra länken. Vi anser att det kan vara nödvändigt att bygga en hästskoformad led runt Stockholm för att få en sammanhållning av lederna, med koppling till Essingeleden. Men vi i Centern har, utifrån det underlag som finns både från förespråkare och från dem som har en annan syn på nya trafikleder, kommit fram till att det finns mycket starka skäl för miljön och mot Österleden och Västerleden. Därför har vi inte ansett oss ha anledning att vara tillskyndare när det gäller den här sortens leder. Jag får inte svar på några av frågorna. Förhandlingar pågår, säger kommunikationsministern. Men det finns ett antal frågor där regeringen faktiskt har ett ansvar. En fråga som fortfarande gäller är: Vad är det för diskussion som förs med Ekerö kommun, där man har sagt definitivt nej till Västerleden? I övrigt kan jag inte säga att jag delar kommunikationsministerns uppfattning om detta med att regeringen inte har möjlighet att ta initiativ. Förmånen med att vara i regeringsställning är ju just att man kan återkomma till riksdagen med nya förslag. Även gamla frågor kan tas upp på nytt. Den möjligheten finns alltså. Det är helt klart. Satsningen på kollektivtrafiken är större än satsningen på lederna, säger kommunikationsministern. Jag skulle vilja be kommunikationsministern att ge ett exempel. Kostnadsökningen vad gäller trafikledsdelarna blir ju allt större. Det framgår varje gång man får i sin hand en publikation om lederna. Jag förstår inte hur det är möjligt att från den aspekten göra en bedömning av kostnaderna för lederna. Se till helheten, säger kommunikationsministern. Ja, det är det vi gör. Vi ser miljön som en del av den helhet som är så viktig för Stockholms invånare och för landet i övrigt. Det är alltså viktigt att miljön i Stockholmsregionen är god. Vi anser att ny teknik och nya kommunikationssätt är mycket bättre än gammalmodiga trafikledssystem som man börjar gå ifrån -- man börjar nämligen diskutera att avstå från sådana system -- i andra delar av världen. Varför skall vi gå bakåt när andra går framåt?

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat mig om när och hur erforderliga medel skall bli tillgängliga för de investeringar som är nödvändiga i Göteborgsregionens kollektivtrafiksystem för de närmaste åren. Vidare frågar han om statliga medel kan betalas ut omedelbart. Slutligen frågar han om andra initiativ är aktuella för att undanröja sanitära olägenheter från biltrafiken i Göteborgs kommun. Överläggningar pågår om genomförandet av storstadsöverenskommelsen för Göteborgs del. Dessa syftar till att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås i sina huvuddrag. Delfrågor i överläggningarna handlar dels om en ny sträckning av E 6 genom Göteborg, dels om att klarlägga förutsättningarna och formerna för att införa ett modernt avgiftssystem för vägtrafiken. Beträffande fråga två kan jag säga att det i dagsläget inte är klart när medlen kan utbetalas. Detta beror på de överläggningar som jag nyss nämnde. Ett genomförande av överenskommelsen skulle innebära väsentliga förbättringar av trafikmiljön i Göteborg. Mot denna bakgrund är det angeläget att överenskommelsen genomförs. I den tredje frågan efterlyses ytterligare initiativ från min sida. Förutom de nu pågående överläggningarna är det inte aktuellt för mig att ta andra initiativ beträffande trafikmiljön i Göteborgs kommun.
Fru talman! Jag skall inte upprepa mitt tidigare inlägg, utan välja en variant av det som består av ett brev som skickades från Göteborg den 15 april. Det är ställt till statsrådet Mats Odell och undertecknat av Lars Åke Skager, styrelseordförande i kommunalförbundet för samordning och utveckling över kommungränserna i ''Vid våra överläggningar den 20 december förra året utlovades att departementet, strax efter julhelgen, skulle ge svar på vår framställan om att staten skall börja genomföra sin del av överenskommelsen. Sedan dess har 25 mkr av det statliga extra anslaget, som ingår i överenskommelsen, betalats ut till den s.k. 75 mkr. I övrigt har inga besked lämnats. Av det material som översändes inför överläggningarna framgick att regionen, i enlighet med överenskommelsen, båbörjat alla åtaganden som berör kollektivtrafik och regionaltåg. Sedan dess har Vägverket, efter regeringens uppdrag, utarbetat alternativa förslag till `vägstruktur i östra regionen`. Regionens kommuner arbetar nu med att bedöma de av kommunikationsdepartementet önskade alternativen till ny vägstruktur. Frågan om E 6 har nu klarnat så mycket att utredningsarbetet om bilavgifter kan bedrivas med full kraft. Det sker i GöteborgsRegionens regi, helt efter de villkor som anges i trafiköverenskommelsen. I samband med utredningsarbetet har GöteborgsRegionen etablerat kontakter med bl.a. utredningsmannen för motsvarande utredning i Stockholmsregionen. Vi i göteborgsregionen har nu gjort allt som hittills ankommit på oss för att uppfylla innehållet i trafiköverenskommelsen. Vi förväntar oss nu svar på de frågor som framställdes den 20 december förra året.'' Mats Odell säger att man måste lägga fram förslag som uppfyller syftet med den ursprungliga överenskommelsen. Jag vill komplettera dessa frågor med denna fråga: Kan man inte säga att man nu har kommit så långt att det är klart att syftet uppfylls, och att vi därmed skall kunna få loss pengarna? Till sist vill jag säga till Eva Zetterberg och Mats Odell, som väl inte bor så långt från Stockholm, att med det jag sade tidigare om att stockholmare inte så gärna lyssnar på göteborgare menar jag inte att problemen här i Stockholm är oviktiga. Jag förstår mycket väl att ni tycker att ni har oersättliga riksintressen och andra saker här. Men jag vill tala om för er att det har vi faktiskt också i Göteborg. Vi har t.ex. ett naturområde av riksintresse som ligger just där man ursprungligen planerade den nya E 6-dragningen. Vi har också kulturminnen och byggnader i centrala Göteborg som hotas. De vittrar sönder på grund av luftföroreningarna från biltrafiken. Historiskt har tunnelbanan här i Stockholm till mycket stor del finansierats med statliga medel. Investeringar i Öresundsbron kommer nu att ske i Malmö. Det är i och för sig en bro som jag inte vill ha, men det är något som majoriteten där nere tyvärr tycks vilja ha. Jag frågar Mats Odell: Vad får vi göteborgare?

Fru talman! När det gäller finansieringen kan det ju inte vara annat än en principlösning som man i bästa fall presenterar den 1 juli. Något annat är inte möjligt. Det är nu vi är inne i en lågkonjunktur. Det är nu jobben behövs. Det är nu investeringspengarna behövs. Vad begär Mats Odell mer exakt när det gäller detta med trafikavgifterna? Hur långt i precisering skall vi tvingas gå?

Fru talman! Jag skall inte vid detta interpellationssvar upprepa de synpunkter jag framförde i den tidigare debatten. Jag tackar kommunikationsministern även för detta svar. Vad jag har att kommentera ytterligare, förutom det vi diskuterade tidigare, är att jag inte tycker att kommunikationsministern tar miljöfrågorna på allvar. Det är självklart att satsningarna på kollektivtrafik leder till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet. Men skillnaden i satsning, med en mindre summa för trafikleder än för kollektivtrafik, är inte mycket att tala om. Det är fråga om i stort sett jämförbara siffror. Satsningen är så pass marginellt större för kollektivtrafiken att man ändå måste säga att det sker en gigantisk satsning på trafikleder. Jag tycker att kommunikationsministern tar lätt på miljöriskerna och den försämring av miljön som följer av ett ökat antal trafikleder. Jag blir oroad av det svar Mats Odell har lämnat på min interpellation, eftersom den här oron inte alls tycks finnas hos regeringen. Mats Odell talade i den tidigare interpellationsdebatten om Storstockholm och sade att före gryningen befinner man sig i mörkret i en tunnel och att mörkret är som djupast då. Det är bra att Mats Odell har klara förhoppningar om att komma ut ur den mörka tunneln och träda fram i ljuset. Med tanke på att det är fråga om en så pass enorm satsning på trafikleder i stället för kollektivtrafik kan man undra hur det går att komma ut ur denna mörka tunnel i förhandlingarna. Beskrivningen av mörkret och tunneln är rätt träffande för dessa diskussioner. Fru talman! Jag vill tacka för de kompletterande synpunkter kommunikationsministern har lämnat i sitt svar. Men jag känner mig långtifrån nöjd, och min oro för miljön i Stockholm har snarast bekräftats av svaret. Jag vill gärna höra kommunikationsministerns synpunkter och vilka andra ågärder han är beredd att vidta. Man är väl som kommunikationsminister inte bara intresserad av att se hur omfattningen av trafiken ökar? Som en medlem i regeringen måste väl även en kommunikationsminister ha synpunkter på att trafiken byggs ut på ett så miljövänligt sätt som möjligt? Eller har jag missuppfattat det hela, Mats

Fru talman! Kommunikationsministern sade i sitt senaste inlägg att utbyggnaden av motorvägar och trafikleder skulle bromsa upp miljöförstöringen och ytterligare försämringar på grund av trafikens skadeverkningar. Jag har mycket svårt att förstå detta. Det finns entydiga studier som visar att utbyggnaden av trafikleder och motorvägar leder till en ökad trafik och därmed också till större miljöförstöring. Jag kan hålla med om att det går att minska andelen olyckor där det finns speciella problem, som vid vägproppar, med hjälp av en utbyggnad av motorleder. Men det är inte detta som utgör den stora satsningen i paketet. Jag upprepar min fråga. Varför kan inte regeringen gå före där alla är helt överens och satsa på den kollektiva trafiken? Det är det som de allra flesta invånarna i vårt län får störst glädje av. Det tycks som om Mats Odell inte har tagit del av de olika studier som finns över just trafikens skadeverkningar.

Herr talman! Jag tycker nog att Pierre Schori kunde inse att det på den här punkten inte bara är så att det jag nämnde i mitt svar lovar gott, utan det är gott. Vi gör alla de insatser som Pierre Schori i ord pratar om och som han anser vara viktiga. När det gäller det som hittills har avsatt några spår i regeringsarbetet och i riksdagsbehandlingen, har ju tvärtom socialdemokraterna tagit steg tillbaka genom att avsätta mindre resurser för skuldlättnadsåtgärder och i stället lägga pengarna på biståndsinsatser för Vietnam m.fl. länder. Det tycker jag inte bådar gott. Sedan interpellationen väcktes har det hållits sammanträden, som Pierre Schori säkert vet, i Världsbankens och Valutafondens gemensamma policyorgan.

Samtidigt delar jag Pierre Schoris uppfattning att en helhetssyn på resursöverföringsfrågan är angelägen. Självfallet har vi från svensk sida också framhållit detta, och behovet av mera pengar till IDA för att fylla på när det gäller anspråken där. Och jag delar Pierre Schoris uppfattning att det är beklagligt att USA bromsar på den punkten. Det är faktiskt inte bara USA som bromsar i samband med IDA, men bromsningarna är inte desto mindre besvärande. Ett av resultaten av sammanträdet i policykommittén blev att frågan om resursöverföringen totalt sett kommer att vara ett av de två ämnen som särskilt behandlas vid nästa sammanträde i september. Det är min avsikt att då i hög grad fullfölja frågan om att få fram mera resurser för u-länderna sammantaget, både för skuldsanering och för resursöverföring i allmänhet i form av biståndsinsatser. Jag tror att vi kan vara helt överens om att alla de problem som Pierre Schori tar upp är oerhört stora och till stor nackdel, inte bara för de berörda människorna själva utan för en utveckling över huvud taget i världen och världsekonomin. Jag vill gärna understryka att det inte enbart krävs biståndsinsatser eller skuldlättnadsåtgärder för att dessa problem skall kunna lösas.

Därvidlag har den tidigare, socialdemokratiska regeringen gjort vissa insatser -- inte så alldeles offensivt. Men det är vår avsikt att i hög grad föra en frihandelsvänlig politik. Och som Pierre Schori vet har vi t.ex. i den avsikten mycket snabbt slutit frihandelsavtal med de tre baltiska länderna. Nu ingår inte de i just den här frågan, men detta är ett exempel på att regeringen så snabbt som möjligt vidtar de åtgärder som, tillsammans med andra, bidrar till att lösa de problem som skuldproblematik och otillräckliga resurser i utvecklingsländer och andra länder som kräver anpassningsprogram innehåller.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är något anmärkningsvärt att Pierre Schori anser att 100 miljoner mer eller mindre inte har någon betydelse. Detta får nog ses som en indikation på att de vackra orden om skuldlättnadsinsatser inte följs upp när det kommer till det som faktiskt är angeläget för de länder som skall kunna få sin skuldsanering åtgärdad, nämligen om det finns några kronor och ören. De vackra orden är inte så väldigt mycket värda om det inte finns tillräckligt med pengar. Det är därför anmärkningsvärt och beklämmande att de stiliga orden och de varma känslorna inte motsvaras av de anslagsyrkanden som Socialdemokraterna för fram. Jag anser att detta hör till frågan, men jag förstår att Pierre Schori inte tycker att det är särskilt roligt att diskutera. Det har jag full förståelse för. Men jag kan ju hoppas på bättring nästa gång biståndsbudgetar kommer upp till diskussion. Det särskilda programmet för Afrika är oerhört angeläget och viktigt. Det är också viktigt att det fullföljs. Jag tycker nog att Pierre Schori skall vara relativt nöjd med att inte så många nya tankar förs fram på detta område, eftersom det visar att det finns en kontinuitet i den svenska strategin för att upprätthålla och fullfölja de hjälpinsatser som görs från svensk sida. Det vore mer till skada för berörda länder om man hoppade fram och tillbaka. Tvärtom har den strategi som funnits och som fortfarande finns beslutats i betydande enighet -- om än med litet krumelurer fram och tillbaka. Jag menar därför att Pierre Schori bör vara glad över att denna strategi fullföljs med ytterligare insatser för att stärka, bygga vidare och för att genomföra större lättnadsprogram med fler insatser för de berörda länderna. Frågan om att gå längre än Trinidadvillkoren, de utvidgade Torontovillkoren, och ge skuldlättnader på upp till 80 % är en för Sverige prioriterad fråga, och vi tar upp den i diskussioner som ger anledning till detta. Jag tror att Pierre Schori inser att det inte är alldeles lätt att få gehör för den typen av ökade insatser utan ganska mycket tjat. Men jag kan försäkra att regeringen kommer att föra fram denna och liknande frågor varje gång tillfälle ges. Jag tror att tjat faktiskt kan ha en viss effekt. Det för närvarande något låsta läget vad gäller internationella skuldsaneringsinsatser och resursöverföringsinsatser i form av t.ex. mer medel till SIDA, ger enligt min mening inte anledning till att befara att det blir bestående under mycket lång tid. Allt fler länder börjar inse att det är nödvändigt att gå vidare med utökade insatser för att nå framgång och kort sagt få bättre resultat. Herr talman! Jag vill återkomma till det jag avslutningsvis tog upp i mitt förra anförande, nämligen handelsfrågorna. Jag noterar att Pierre Schori inte har tagit upp frågan om utrikeshandel med u-länder och andra länder, inkl. de östeuropeiska länderna, och dessa länders tillgång till öppna marknader. Det skulle vara värdefullt om Pierre Schori för Socialdemokraternas räkning kunde markera att detta med en fri internationell handel är ett oerhört viktigt komplement till de biståndsinsatser som görs. Det har varit litet skakigt fram och tillbaka med de socialdemokratiska intällningarna på detta område. Jag skulle därför värdesätta om en tydlig deklaration nu kunde framföras.

Herr talman! Jag vill ge tre korta kommentarer. För det första har regeringen tagit -- vilket jag nu har upprepat tre gånger -- nya initiativ till skuldlättnader genom de anföranden som Sverige har hållit i de policyorgan som har att behandla bl.a. dessa frågor, och regeringen avser att fullfölja detta. För det andra klagar Pierre Schori på att regeringen inte har avsatt tillräckligt med biståndsmedel. Jag vill påminna Pierre Schori om att vi har anslagit mer biståndsmedel än vad hans egen regering tidigare gjorde, eftersom vi inte har bluffat med dubbelräkning av andra typer av kostnader. Påståendet från Pierre Schori var alltså felaktigt. För det tredje menar jag att det är anmärkningsvärt att Pierre Schori påstår att det inte har någon betydelse vad pengar används till. Jag tycker att det har mycket stor betydelse. Avsätter man 100 Socialdemokraterna ville göra, måste detta innebära att man bedömer skuldsaneringsinsatser som mindre betydelsefulla. Jag delar inte den uppfattningen, och jag förstår att Pierre Schori finner det en aning besvärande att behöva försvara detta, eftersom han använder denna typ av bortförklaringar. Låt oss hoppas att det var ett misstag i arbetet.

Herr talman! Jag vill inte tro det, men det verkar som om finansministern har kallat på bistånd från sin partikollega. Med min fråga var jag ute efter att få en diskussion om de stora frågorna när det gäller situationen för de fattigaste länderna här i världen. Deras situation är fruktansvärd. Människor dör varje dag. 40 000 barn dör i onödan varje dag därför att man inte gör något tillräckligt radikalt. Det finns pengar att avsätta. En neddragning av militärkostnaderna i världen med 20 % skulle t.ex. frigöra 100 miljarder dollar. I stället får vi här en liten extradebatt om hur vi disponerar den summa som vi alla är överens om. Jag skall gärna svara på de frågor som har ställts. Regeringen säger: Vi skär ner på biståndet till Vietnam. I själva verket trixar man med kontona. Man skär ner 100 milj.kr. på biståndsprogrammet, på landprogrammet. Sedan för man över 100 milj.kr. från ett annat håll, från skuldlättnaderna som vi talade om. Summan blir densamma. Sedan säger man: Vi har skurit ner på biståndet till Vietnam. Men det är inte detta det gäller. Mitt konkreta svar på frågan, herr talman, är att vi inte vill skära ner i ett program på landramen som hjälper till att lindra nöd när barn i Vietnam fortfarande dör av bl.a. de långsiktiga miljöeffekterna på grund av den amerikanska krigföringen. Det är ett exempel. Det är samma sak i Moçambique där barn dör i onödan. Vi vill inte heller skära ner där. Det är samma summa pengar vi talar om. Vi disponerar bara om dem.